Herr ålderspresident! Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag avser att verka för att begränsa det kommunala självbestämmandet vid etablering av vindkraft. Det har framförts kritik mot bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid miljöprövning av vindkraftsanläggningar. Kritiken består bland annat i att bestämmelsen ger vindkraft en särställning i miljöbalken eftersom det saknas reglerade beslutskriterier och ett beslut om tillstyrkan kan ändras under processens gång. Bestämmelsens tillämpning uppfattas som rättsosäker och anges påverka handläggningstiderna negativt. Detta påverkar möjligheten och intresset för att investera i vindkraft. Riksdagen har efter förslag från regeringen antagit ett mål om att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar 2040. Vindkraftens utbyggnad är en central del av denna utveckling och för möjligheterna att nå det målet. Trots vindkraftens särställning i miljöbalken kan man se en positiv trend vad gäller utbyggnaden, men det kommer ändå att krävas omfattande insatser för att Sverige ska kunna nå målet. Därför är det av stor vikt att miljöprövningen präglas av effektivitet och förutsägbarhet. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bestämmelsen om kommunal tillstyrkan och lämna förslag på hur bestämmelsen kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt. I utredningen ingår även att titta på alternativa lösningar om det saknas förutsättningar för att ta bort bestämmelsen. Av kommittédirektiven framgår även att utredningen ska beskriva konsekvenserna för kommunerna, och om något av förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda avvägningar som lett fram till förslagen särskilt redovisas. Syftet med utredningen är således att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar, inte att begränsa det kommunala självbestämmandet.

Herr ålderspresident! Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, för den här interpellationen! Jag instämmer i att det är viktigt att vi har en debatt om den här frågan och att vi är klara och tydliga med vad som är bakgrunden till utredningen som regeringen har tillsatt. Precis som Mattias Bäckström Johansson refererar till finns det en bakgrund där man gav just vindkraftsetablering en unik särställning i miljöbalken. Till skillnad från andra energislag, andra verksamheter - Mattias Bäckström Johansson nämnde gruvor - och precis allt annat finns det här en bestämmelse att kommunen utan att behöva ange några motiv kan lägga in ett veto. Det finns heller ingen bortre tidsgräns för när kommunen kan göra detta, så man kan ändra sig på ett väldigt sent stadium. Det här har påpekats sedan förändringen gjordes, för tidigare skulle vindkraftsparker och vindkraft över huvud taget prövas enligt plan och bygglagen. Anledningen till att man ändrade - detta var under en annan regering - var att man inte ville att prövning skulle ske enligt både miljöbalken och plan och bygglagen. Därför avskaffades kravet på bygglov och detaljplan vid vindkraftsetableringar, som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Ett beslut om bygglov eller detaljplan föregås av en bestämd process med krav på motivering och uppställda beslutskriterier. Ett beslut om kommunal tillstyrkan, däremot, måste inte motiveras, och tidsgräns saknas, som sagt. Detta har fått mycket kritik, från länsstyrelser, domstolar, myndigheter, vissa kommuner och verksamhetsutövare. Sammanfattningsvis går denna kritik ut på att bestämmelsen anses vara ett hinder i prövningsprocessen, ge stor rättsosäkerhet och vara ineffektiv. Detta är väldigt allvarlig kritik som regeringen behöver lyssna på. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog redan 2017 att man skulle ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, inte för att begränsa kommunernas självbestämmande utan för att göra processen likvärdig med vad som gäller för andra etableringar. Det är inte bara vindkraft som påverkar kommuninvånare, grannar och liknande, utan det gäller alla verksamheter. Men det är också viktigt att alla verksamheter behandlas likvärdigt. Det demokratiska inflytandet sker naturligtvis på valdagen och i dialog med de företrädare som sitter i kommunen, även i alla andra ärenden. Det är inte bara vindkraften som kan väcka debatt lokalt. Denna utredning ska se till så att vi kan underlätta för vindkraftsetableringar men samtidigt säkra och tillgodose det kommunala inflytandet. Vad utredaren kommer fram till återstår att se.

Herr ålderspresident! Jag vill gärna redogöra för vad utredningen har fått för direktiv.

Mitt svar till Mattias Bäckström Johansson är att vindkraftsetablering inte, enligt min uppfattning, ska ha någon absolut särställning och omfattas av särreglering enligt miljöbalken. Det är också detta vi har bett utredaren att föreslå - hur man ska kunna tillgodose det kommunala självstyret på annat sätt. Så som det är nu råder faktiskt mycket stor osäkerhet för stora etableringar. Jag tror att även Sverigedemokraterna instämmer i att om man en gång har fått klartecken för en stor investering, vindkraft eller något annat, blir det väldigt rättsosäkert om det beslutet kan ändras i ett senare skede utan att det ens behöver motiveras med några kriterier. Det handlar alltså om att se till att vi har en rättssäker process även för dem som vill investera i vindkraft. Detta gäller ända ned till två enskilda vindkraftverk med en höjd över 150 meter. Då har man ett kommunalt veto, och det innebär förstås väldigt stor osäkerhet för den som vill investera i vindkraft. Jag vill egentligen inte ställa kommunalt självbestämmande mot en rimlig rättssäkerhet för verksamhetsutövare som investerar mångmiljonbelopp. Men samma förutsättningar måste gälla för vindkraften som för andra stora industriella investeringar och andra energislag. Det är just detta som den här utredningen ska titta på.

Herr ålderspresident! Först och främst kan jag med glädje konstatera att det sker en väldigt snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige i dag. Det är något som gör att vi i Sverige exporterar stora mängder ren, grön energi till våra grannländer och till kontinenten. Det är en väldigt positiv utveckling. Vi ser också att vindkraften kan producera el till mycket konkurrenskraftiga priser, vilket gör att till exempel kärnkraftsbolagen inte längre ser förutsättningar för att investera i ny kärnkraft i Sverige. Det ser vi som väldigt positivt. När det gäller det här uppdraget och frågan om det kommunala vetot framgår det att utredaren ska föra dialog med kommuner, myndigheter med flera kring dessa frågor. Utredaren har även i uppgift att föreslå hur de problem som identifieras ska kunna lösas. Först om det finns förutsättningar ska utredaren föreslå hur bestämmelsen om kommunalt tillstånd kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt. Om det saknas förutsättningar för att ta bort bestämmelsen ska utredaren titta på alternativa förslag. Här finns alltså en klar och tydlig inriktning från regeringens sida. Detta ska lösas på ett bra sätt. Det ska finnas rättssäkerhet för dem som investerar mångmiljonbelopp i vindkraftsparker, men det kommunala självstyret ska självklart fortsätta att gälla med samma villkor som för alla andra. I en rättsprocess kan ju kommunen ändra sig under processens gång, även i en högre instans. Regeringen vill med denna utredning underlätta omställningen och säkerställa att miljöbalkens prövningssystem är rättssäkert och effektivt.